Herr talman! I det första fallet sade jag att den situationen kan uppkomma då det behövs en samordning men att det borde vara onödigt att länsstyrelsen skall kopplas in även då detta inte är aktuellt. Vi var ju överens om att det endast i något enstaka fall kan bli aktuellt med en sådan samordning. Man följer vanligen kommungränserna, och då är en samordning helt onödig. I det andra fallet påpekade jag själv att det kan vara nödvändigt för att få hanterlighet på valsedlarna att göra en uppdelning i valkretsar. Men vad jag där yrkade på var att man skulle ha det förtroendet för kommunfullmäktige att man låter dem avgöra när en uppdelning behövs. Jag tror också att Stockholms kommunfullmäktige är fullt medvetna om att Stockholms kommun måste indelas i valkretsar. Däremot är jag inte övertygad om att kommuner som befinner sig på gränsen och har ungefär 24 000 väljare alltid skulle känna sig tvingade till en uppdelning. De skulle kanske anse att de fick ett bättre val genom att ha kommunen samlad i en valkrets.

Herr talman! Behovet av information till allmänheten från riksdagen är obestridligt. Utöver den som ges av massmedia kan det vara på sin plats med information om riksdagsfrågorna i någon speciell publikation. I åtskilliga länder utger också parlamenten egna tidningar. Det är detta som konstitutionsutskottets betänkande handlar om. Vi har ursprungligen varit överens om denna grundtanke. Förslaget utgår från den nuvarande tidningen Departementsnytt. I stället för att starta ytterligare en tidning är tanken att man skall utge en för departementen och riksdagen gemensam tidning. Vi frågar oss i vpk om det kan bli en helt tillfredsställande lösning av frågan om informationen till allmänheten om riksdagens verksamhet. Vi har sett det som viktigt och angeläget att tidningen blir så populär och så lättillgängligt upplagd som möjligt. Då tycker vi inte att redigeringen av tidningen Departementsnytt kan vara någon bra utgångspunkt. Det har jag också framhållit under arbetet i utredningen. Om man skall leva upp till utredningens uppfattning att tidningen också skall som det heter, ”söka vinna läsare bland grupper som för närvarande har ett begränsat intresse för samhällsfrågor” är såväl innehåll som utformning och distributionssätt av stor betydelse. Vi har också framhållit att en tidning av detta slag måste kunna nå så många som möjligt. Den skall vara så lätt att köpa som tänkbart är. Den bör exempelvis distribueras genom Pressbyrån. När det gäller utformning och innehåll har vi såväl i reservation till utredningsbetänkandet som i en motion till riksdagen framfört synpunkten att också riksdagspartierna kan erbjudas plats för information till allmänheten. Vi tror att det skulle kunna vara en väg att ytterligare öka intresset för riksdagen. Det sättet har prövats genom andra publikationer. Vi åberopar bl.a. Stockholms kommuns informationstidning. Det är väl uppenbart att det kan vara ett sätt att göra tidningen mer intressant och mer omväxlande än om man använder den avsedda uppläggningen för denna typ av information. I informationsutredningens delbetänkande heter det ju att tidningen på ett lättfattligt sätt skall presentera propositioner från regeringen, utredningsdirektiv, departementspromemorior, regeringsbeslut osv. Den skall innehålla sammanfattningar av viktigare motioner, utskottsbetänkanden, interpellationer m.m. Det är vi helt överens om. Men vi tycker också att det bör vara naturligt att i en tidning av denna typ komplettera innehållet med bakgrundsmaterial, intervjuer, personporträtt och åtskilligt annat som kan vara av intresse för en bredare allmänhet. Vi menar nog att utredningen borde ha sysslat mer med frågan om tidningens redigering och marknadsföring. Det är därför som vi har föreslagit en kompletterande utredning. Nu vill konstitutionsutskottet inte gå med på en sådan utredning. Det har därför fogats en reservation vid utskottsbetänkandet, och i den förutsätter vi att utredningen skall göras skyndsamt. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid konstitutionsutskottets betänkande nr 21.

Fru talman! Herr Lövenborg och jag sitter båda i riksdagens informationsutredning, och utifrån en gemensam yrkesbakgrund har vi kommit mycket väl överens i de allra flesta frågorna, dock inte i denna. Herr Lövenborg fullföljer sin plädering i utredningen genom att här yrka bifall till den reservation som vpk fogat till detta betänkande. Jag vill bara konstatera att riksdagens informationsutredning inte ansett sig kunna följa herr Lövenborg i det här fallet. Utskottet har därvid ställt sig bakom informationsutredningens majoritet, dvs. företrädarna för samtliga partier utom vänsterpartiet kommunisterna. Vi säger att enligt utskottets mening ter sig f.n. ”de av utredningen uppdragna riktlinjerna för tidningens syfte och innehåll, dess målgrupper och upplaga samt dess organisation lämpliga”. Den journalistiska utformningen av tidningen bör ankomma på redaktören, som är ansvarig utgivare inom ramen för de uppdragna riktlinjerna. När det gäller sådant som att sprida tidningen får det ankomma på målsmannen, nämnden för samhällsinformation, att avvakta erfarenheter från verksamheten och, om så behövs, aktualisera dylika frågor. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Fru talman! Vi är, som jag tidigare sagt, överens om att man skall starta den här tidningen. Därom råder det ingen tveksamhet. Men som tidningsman till professionen är jag tveksam om den utformning man tydligen avser att ge den här tidningen. Det bör ankomma på den ansvarige utgivaren, redaktören, säger herr Svensson i Eskilstuna, men åtskilligt tyder på att modellen redan tidigare är bestämd — alltså Departementsnytts nuvarande modell. Jag menar att riksdagen inte är betjänt av en tidning som bara kan attrahera de politiskt mycket aktiva, som i stort sett redan är — det vet man — ganska väl informerade. Att göra en tidning attraktiv för en bredare allmänhet måste vara det yttersta syftet. Annars finns det inte så mycket finess kvar i projektet. Jag har svårt att tänka mig att man med nuvarande Departementsnytt som riktmärke kan skapa det ökade intresse som jag anser vara angeläget. Man kan vidare göra den reflexionen — som finns med i marginalen i vår motion — att dagspressen och övriga massmedia även i fortsättningen kommer att vara de helt avgörande informationskanalerna. Men då gäller det också för riksdagen att skapa rimliga förutsättningar för den journalistkår som arbetar i det här huset. Riksdagen själv saboterar en god information genom att organisera sitt arbete så dåligt att viktiga beslut tas mitt i natten av ledamöter som mer eller mindre befinner sig i nirvana. Man kan inte åstadkomma en god pressbevakning under sådana förhållanden. Det är missförhållanden som måste rättas till, oavsett om vi nu startar en riksdagens egen tidning.
Fru talman! Bara en sista reflexion till herr Lövenborg. Jag tror att det är en rimlig arbetsfördelning mellan en riksdagens tidning och övrig press, att den föreslagna tidningen ägnar sig åt att ge basinformation om riksdagens arbete. I vpk:s motion ingår också krav på en pläderande information i den nya tidningen. Det finner jag olämpligt. Låt den pläderande informationen kanaliseras via andra tidningar! Ett stort och differentierat utbud av sådana bör vi säkerställa genom presspolitiska medel, genom produktionsbidrag exempelvis till Norrskensflamman. Önskemålen att den föreslagna tidningen skall vara underhållande och präglas av espri kan kanske bäst förverkligas genom tidningens referat av kammarens överläggningar. Om debattörerna motsvarar förväntningarna i dessa avseenden, kan ju referaten bli riktigt roliga.
Fru talman! Också jag tycker att riksdagen bör ha målsättningen och ambitionen att göra riksdagens tidning så rolig som möjlig, även om vi inte alltid är så skojiga i detta hus. Jag är inte heller främmande för tanken att man skall ge utrymme för det som herr Svensson i Eskilstuna kallar pläderande information. Som faktasamling kan naturligtvis en tidning av Departementsnytts typ fylla en uppgift, men skall man nå ut med informationen utanför den politiskt engagerade kretsen av medborgare, behövs det väsentligt annorlunda grepp. Departementsnytts nuvarande redigering är enligt min mening ett avskräckande exempel. Genom denna tidning lockas människor inte att intressera sig för riksdagens arbete. Låt mig bara peka på Departementsnytts presentation av förslaget till riksdagens egen tidning! Där fattas ingenting i sakupplysning, men jag tror inte att presentationen väcker intresse i någon vidare krets. Jag vill slutligen framhålla att det vid ett bifall till vpk-reservationen inte behöver bli någon försening av riksdagens tidningsfråga. Vi framhåller att utredningens förslag kan godtas som ett första led för att förhindra en försening men begär samtidigt en kompletterande utredning. Det är ju en sådan som utskottsmajoriteten inte velat vara med om, och det tycker jag är att beklaga.
Fru talman! Jag står bakom majoritetsförslaget i konstitutionsutskottet och ber att få yrka bifall till det.

Det är rimligt att det blir en riktig och rättvisande rapportering till dem som är våra uppdragsgivare. Den föreslagna tidningen är en nyhet som introduceras, och jag ser förslaget som en början. Vi får se hur verksamheten slår ut. Jag vill dock framhålla att det är min förhoppning att vi skall kunna gå vidare och utöka informationen undan för undan. Jag tycker också att det finns en hel del som talar för att man då bör söka sig fram efter bl.a. de vägar som herr Lövenborg nu har pläderat för.

Fru talman! Det har sedan länge stått klart att den nuvarande organisationen för skatteadministration och taxering i första instans behöver effektiviseras och moderniseras. Vi finner också det förslag som har lagts fram av regeringen i stort mycket tillfredsställande. Reformen innebär bl.a. att alla deklarationer skall granskas och föredras av tjänstemän — granskningsassistenter — vid länsstyrelse eller lokal skattemyndighet och att den granskningen skall ske med stöd av ett utbyggt ADB-system. F. n. granskas bara omkring 1 miljon deklarationer av totalt över 6 miljoner av heltidsanställda tjänstemän. Även om taxeringsnämndsordförandena i det nuvarande systemet har gjort och gör utomordentliga in satser, finner vi det nya systemet ägnat att öka likformigheten i bedömningen av deklarationerna och därmed också rättssäkerheten. Inte minst finner vi det tillfredsställande att lekmannainflytandet över taxeringarna i första instans bibehålles och förstärkes. Utskottet stryker här dessutom under att lekmannainflytandet inte får beskäras genom att antalet nämnder begränsas alltför mycket. Den ökade satsningen på utbildningen av ledamöter i taxeringsnämnderna finner vi också mycket värdefull. Utskottet är helt enigt med departementschefen om att ett av de väsentliga syftena med reformen är att förbättra förutsättningarna för en effektiv kontroll av de komplicerade deklarationerna. 40 000 s.k. partiella revisioner föreslås bli utförda varje år i samband med granskningen av deklarationerna. De omkring 10 000 revisioner som f. n. utförs avser endast sällan det löpande årets taxering. Vi tror att dessa partiella revisioner kommer att fylla en mycket stor funktion och att det på sikt också kommer att underlätta kontakten mellan skattskyldiga och taxeringsmyndigheter. Men en förutsättning för detta är enligt vår uppfattning att dessa revisioner verkligen kommer att ske ute på fältet, hos de skattskyldiga, och inte vid ett skrivbord hos taxeringsmyndigheten. Även om utskottet är överens i de flesta hithörande frågor, har vi från moderat håll reserverat oss mot utskottet i ett par avseenden. Den ena reservationen avser utskottets uttalande i samband med diskussionen om skattechefens befogenheter. Förslaget i propositionen innebär att skattechefen skall leda och styra granskningsarbetet och taxeringen. Samråd skall därvid ske mellan skattechefen och cheferna för de lokala skattemyndigheterna. Detta är också vår uppfattning. Med anledning av en motion anför emellertid utskottet ”att man på längre sikt bör inrikta sig på att inlemma fögderiorganisationen i den regionala förvaltningen”. Departementschefen har uttryckt sig mer försiktigt. Han framhåller att vissa fördelar skulle vinnas genom en sådan ordning, men han framhåller också att ”denna fråga kan emellertid prövas först efter ytterligare överväganden som lämpligen bör ske i särskild«ordning”. Vi finner det därför förhastat av utskottet att uttrycka sig så pass kategoriskt som man gör i denna fråga, i synnerhet som också andra synpunkter kan anläggas och bör diskuteras. Vi menar att ytterligare överväganden bör anstå i avvaktan på ett allsidigt beslutsunderlag. Herr Schött kommer att i sitt inlägg närmare belysa denna fråga. Jag yrkar med detta bifall till reservationen 1. Den andra frågan där vi har en uppfattning som avviker från utskottsmajoritetens gäller deklarationernas fördelning mellan lokalt och regionalt placerade granskare. Statskontoret föreslog år 1970 att all granskning skulle ske lokalt, dock att verkligt svåra deklarationer skulle kunna remitteras till länsstyrelsen. RS-utredningen — den arbetsgrupp inom riksskatteverket och statskontoret som har upprättat rapporten om rationaliseringen av skatteadministrationen — anser för sin del att de mest komplicerade deklarationerna, oavsett företagsform, bör hänskjutas till länsstyrelsen för granskning. Utredningen anser det inte nödvändigt att mer i detalj precisera vilka typer av deklarationer som bör behandlas regionalt men framhåller att granskning av deklarationer från utdelande aktiebolag, företag som handlar med värdepapper, eller som taxeras till utskiftningsskatt, vissa föreningar och stiftelser bör förläggas regionalt. RS-utredningen beräknar antalet deklarationer som bör handläggas regionalt till omkring 50 000. Departementschefen förklarar att han inte är beredd att ta slutlig ställning till grunderna för fördelningen av deklarationsmaterialet, men han anser att antalet deklarationer som lämpligen bör granskas regionalt ligger någonstans mellan 50 000 och 1 miljon. Mellan 50 000 och 1 miljon är ju ganska stor spännvidd. Med 1 miljon menas väl alla de deklarationer som nu behandlas av särskild nämnd, men där ingår ju också många deklarationer för löntagare, jordbrukare och andra. BI. a. bör, säger departementschefen, alla fåmansbolag och deras delägare samt de personaloch pensionsstiftelser som hör till dessa granskas regionalt. Utskottet säger att uppenbarligen bör både sådana skattskyldiga som utredningen exemplifierat och sådana som departementschefen omnämnt omfattas av den kvalificerade kontrollen. Från moderat håll kan vi, liksom RS-utredningen, inte dela uppfattningen att samtliga fåmansbolags deklarationer skulle vara så komplicerade att det redan från början måste slås fast att de alla skall granskas regionalt. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman varför detta skulle vara så uppenbart. Däremot vill vi starkt understryka vikten av att fåmansbolagen taxeras tillsammans med sina ägare. Antalet fåmansbolag är ca 100 000. Tillsammans med delägarnas deklarationer innebär det i dagens läge åtskilliga hundra tusen deklarationer. Och även efter höjningen av lägsta tillåtna aktiekapital skulle det innebära att även många förhållandevis små företag, där lokalkännedomen kan väga tungt, skulle komma att granskas regionalt. Enligt RS-utredningens och ett mycket stort antal remissinstansers uppfattning och även enligt vår uppfattning bör det i stället vara en medveten strävan att så långt det över huvud taget är möjligt föra ut granskningsoch taxeringsarbetet på lokal nivå. Vid ställningstagandet till den nya organisationens utformning väger självfallet kravet på geografisk närhet och lokalkännedom tungt, säger utskottet. Inte minst de skattskyldigas befogade krav på rådgivning och service från skattemyndigheternas sida talar därför för att den helt övervägande delen av de skattskyldiga granskas av lokalt placerade tjänstemän, heter det vidare i utskottsbetänkandet. Så långt är vi också helt överens med utskottet. Vi är också helt överens med utskottet om att ett av huvudsyftena med reformen måste vara att åstadkomma en påtaglig förbättring av kontrollen och taxeringen av rörelseidkare och andra svårkontrollerade skattskyldiga liksom om att detta kräver medverkan av speciellt utbildad välkvalificerad personal. Men vi kan inte inse att en regional placering av granskningspersonalen skulle underlätta såväl arbetsledning som möjligheterna till branschvis granskning, vilket utskottet menat. Vi anser för vår del att det måste vara en riktig princip att granskningsorganisationen utformas med beaktande av var skattebetalarna finns. Vi är övertygade om att man når den största effektiviteten i granskningen om man för ut den kvalificerade skattekompetensen i den lokala förvaltningen. Det måste, menar vi, vara orationellt att koncentrera resurserna för skattekontroll till ett litet antal orter, när arbetet i mångt och mycket ändå måste bedrivas ute på fältet genom bl.a. de här partiella revisionerna. Det väsentliga måste vara att skattechefen får möjligheter att planera och leda den årliga taxeringen. Då tillmötesgår man också kravet på flexibilitet genom att skattechefen får rätt att fördela granskningsmaterialet varje år inom ramen för de omkring 50 000 deklarationer som RS-utredningen och även vi menar bör granskas regionalt. Vad vi finner särskilt allvarligt är att departementschefen i sitt resonemang utgår från att endast de taxeringstjänstemän som kommer att finnas regionalt blir särskilt väl kvalificerade för skattekontroll. Skulle så bli fallet blir det svårt eller nära nog omöjligt att få granskare till de lokala skattemyndigheterna med den kompetens som ändå krävs för kontroll av de små rörelserna, jordbruken och en hel del löntagare. Vi tror sammanfattningsvis att departementschefens och utskottsmajoritetens inställning kan komma att äventyra möjligheterna att skapa en slagkraftig skatteadministration ute på fältet, där kontroll och administration bör ske för att verksamheten skall bli effektiv. Vi tror att möjligheterna skulle bli betydligt större om RS-utredningens förslag till fördelning följs i det fortsatta utredningsarbetet. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till reservationen 2. Slutligen, fru talman, några ord i anledning av det särskilda yttrande som herr Lundgren i Kristianstad och jag har avgivit beträffande översynen av bestämmelserna om skattetilläggen. Vi hälsar med stor tillfredsställelse att en utredning har tillsatts om det skatteadministrativa sanktionssystemet. I en motion som väcktes vid årets början begärde jag förutom en allmän översyn av bestämmelserna också förslag till regler som skulle göra det möjligt att redan vid innevarande års taxering sätta ner skattetillägg när det finns skäl därtill. Utskottet har behandlat detta yrkande mycket välvilligt och framhåller angelägenheten av att utredningen påskyndar sitt arbete och om möjligt med förtur tar upp frågan om jämkning av skattetillägg. Jag vill starkt understryka det önskvärda i detta. Skattetilläggen står ju inte i något som helst förhållande till själva förseelsen, till om uppsåt föreligger eller inte, utan bara till den skatt som kunde ha undandragits genom den felaktiga eller utelämnade uppgiften. Endast om det belopp som kunde ha undandragits är ringa eller annan omständighet föreligger kan skattetillägg efterges. Annars skall det utgå med hälften av den skatt som kunde ha undandragits. I länsskatterätterna stöter vi ofta på fall där det av olika skäl ter sig stötande att påföra skattetillägg, men där grunder för eftergift inte fö religger. Det belopp som kunde ha undandragits är t.ex. inte att betrakta som ringa. Det skall då enligt riksskatteverkets anvisningar understiga 1 000 kr. Inte heller föreligger befrielsegrunderna ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller den oriktiga uppgiftens särskilda beskaffenhet. Som exempel kan jag nämna de faktiskt ganska vanliga fall då den skattskyldige skriver av beloppet för preliminär A-skatt från kontrolluppgiften i stället för den kontanta bruttolönen. Skulle bruttolönen vara 30 000 kr. och preliminärskatten 10 000, blir skattetillägget ca 4 500. Jag vet att många länsskatterätter i sådana fall med ljus och lykta söker efter befrielsegrunder, som alltför sällan finns, just därför att man befarar att skattetillägget kan få en ganska förödande effekt för den skattskyldige och det dessutom ter sig som helt uppenbart att det inte föreligger något uppsåt. Kunde t.ex. länsskatterätterna som ett provisorium få möjlighet att sätta ned skattetilläggen i fall som detta, skulle mycket vara vunnet. Allra helst skulle vi se att ett sådant förslag kunde läggas fram så snart att reglerna kunåe tillämpas av länsskatterätterna redan i fråga om 1975 års taxering.

Fru talman! Flera betydelsefulla reformer har under senare år genomförts när det gäller taxeringsprocessen och skatteadministrationen. Men taxeringen i första instans har i stort sett varit oförändrad de senaste 20 åren. Deklarationerna granskas alltjämt i huvudsak av tillfälliga fritidsgranskare, som ofta får bedriva sitt arbete under mycket stor tidspress. Av totalt 6,3 miljoner deklarationer granskas f. n. endast omkring 1 miljon, som fru Troedsson också nämnde, av heltidsanställda tjänstemän. I propositionen 87 framläggs nu förslag om en effektivisering och också rationalisering av skatteadministrationen och taxeringen i första instans. Förslaget grundar sig på den utredning som företagits av en arbetsgrupp med representanter för riksskatteverket och statskontoret. I korthet innebär förslaget att alla deklarationer skall granskas och föredras inför taxeringsnämnderna av särskilt utbildade tjänstemän, granskningsassistenter, placerade vid länsstyrelserna eller de lokala skattemyndigheterna. Lekmannainflytandet vid taxeringen förstärks genom att antalet ledamöter i taxeringsnämnderna ökar. Mandattiden förlängs, och beslutsområdet utvidgas till att omfatta även ärenden om skattetillägg och förseningsavgifter. För att rationalisera taxeringsarbetet tas ADB tekniken i anspråk för kontroll av bl.a. deklarationsuppgifterna mot kontrolluppgifterna. Ambitionsnivån vid deklarationsgranskningen skall vara sådan att arbetet inriktas på att upptäcka fall av väsentligt skatteundandragande och att undvika bagatelländringar. Flertalet löntagardeklarationer och andra mindre svårkontrollerade deklarationer skall granskas av granskningsassistenter placerade hos den lokala skattemyndigheten, medan de mer svårkontrollerade deklarationerna skall granskas regionalt av kvalificerade granskningsassistenter hos länsstyrelserna. I syfte att öka och för bättra kontrollen av näringsidkarnas deklarationer skall den årliga granskningen ske branschvis och kompletteras med ca 40 000 partiella revisioner. En särskild taxeringsenhet skall inrättas i länsskatteavdelningarna för att leda och verkställa den årliga taxeringen. Denna nya organisation är avsedd att byggas upp successivt och vara fullt genomförd vid 1978 års taxering. I den första etappen, som sker innevarande år, rekryteras och utbildas 150 granskningsassistenter, och dessa beräknas kunna delta i granskningskontrollen fr.o.m. 1976 års taxering. Avsikten är att under uppbyggnadsskedet bedriva ytterligare försöksverksamhet samt fortsatt utredningsoch utvecklingsarbete. Utskottet ansluter sig i princip till de i propositionen föreslagna ändringarna och anser det angeläget att man intensifierar och koncentrerar granskningsoch kontrollinsatserna till rörelseidkare och andra svårkontrollerade skattskyldiga. Utskottet har haft att behandla ett stort antal motioner i anslutning till föreliggande förslag. Behandlingen har resulterat i vissa justeringar av propositionens förslag. Därigenom tillgodoses vissa motionsyrkanden. Bl. a. har frågan om skattetillägg och förseningsavgifter tagits upp i ett flertal motioner.. Motionärerna har yrkat på en översyn av bestämmelserna. Riksskatteverket, som yttrat sig över motionerna, ansluter sig till motionärernas uppfattning att en översyn av nu gällande bestämmelser bör komma till stånd. Finansministern har nyligen tillsatt en utredning med uppgift att se över det skatteadministrativa sanktionssystemet, och utskottet anser det angeläget att om möjligt skattetilläggsproblematiken behandlas med förtur av utredningen. Motionerna bör därmed vara tillgodosedda. Nu har fru Troedsson här strukit under detta. Det tycker jag är riktigt — vi är ju också överens om att en sådan översyn bör komma till stånd. Men eftersom fru Troedsson återkommer till det exempel som finns upptaget i hennes särskilda yttrande, finns det kanske anledning att se litet närmare på det. Det skulle alltså vara relativt vanligt att deklaranter i stället för bruttolönen upptar inbetald källskatt som inkomst. Jag har inte räknat efter hur många gånger på deklarationsblanketten som man har anledning att upprepa en sådan felskrivning, men det är på åtskilliga ställen. Och eftersom skattebeloppet i de flesta fall egentligen bara utgör en liten del av bruttoinkomsten — fru Troedsson tog exemplet 30 000 kr., varav då 10 000 kr. skulle utgöra inbetald skatt — är det rätt anmärkningsvärt att deklaranten inte slogs av tanken, att inkomsten var påfallande låg. Ofta vet man ju något så när vad man har i veckoeller månadsinkomst. Då tycker jag att man borde kunna uppmärksamma felet, om inte förr så åtminstone när man uppger vad man har inbetalt i preliminärskatt, som man också skall lämna uppgift om på deklarationsblanketten, och finner att den summan är högre än den summa man har att uppge i taxerad inkomst. Då tycker jag att man borde kunna upptäcka felet. Jag kan därför inte komma till någon annan slutsats än att det är ett uppenbart slarv från vederbörandes sida att göra på detta sätt. Vad vi vill komma fram till är att deklaranterna skall vara betydligt mera upp-. märksamma när de upprättar deklarationshandlingen, som ändå skall ligga till grund för den skatt som sedan skall betalas. Men vi är som sagt överens om att vi bör försöka att snarast få bestämmelserna översedda, och vi har också hemställt om att detta om möjligt skall göras med förtur. En annan fråga som framförts motionsvägen gäller rätten till anstånd med inlämnandet av deklarationerna. F. n. gäller att sådant anstånd knyts till frågan, huruvida vederbörande är bokföringsskyldig eller inte. Propositionen förutsätter att rätten till anstånd med deklarationsavlämnandet skall vara beroende av om räkenskaperna avslutas med vinstoch förlusträkning eller ej. Utskottet har kunnat tillmötesgå motionsyrkandet och föreslår att rätten till anstånd liksom hittills skall medges alla skattskyldiga med bokföringsmässig redovisning. Anstånd med deklarationsavlämnande även för den som är sambeskattad med den som är berättigad till anstånd är en annan fråga som har tagits upp motionsvägen. Även här har utskottet ansett att praktiska skäl talar för en sådan ordning som motionärerna har föreslagit. När det sedan gäller skattechefens befogenheter och frågan angående lokal eller regional granskning av deklarationerna har utskottet inte blivit enigt. De två moderata ledamöterna i utskottet har i dessa avsnitt fogat reservationer till utskottsbetänkandet. Enligt propositionen är det skattechefen som skall leda och styra granskningsverksamheten och taxeringen. Det förutsätter givetvis att samråd sker med cheferna för de lokala skattemyndigheterna. Utskottet har funnit anledning att understryka angelägenheten av att man får till stånd en samordning av verksamheten, så att resurserna blir rationellt utnyttjade. Vi tycker detta är så viktigt att vi vill framhålla att man här tar vara på de synpunkter som har framförts i motionen från bl.a. herr Hörberg. Reservanterna är försiktigare och vill att man ytterligare prövar och överväger uppläggningen. Vi tror emellertid inte att förslaget är förhastat, utan vi anser att man skall ha en hårdare styrning av granskningsarbetet än vad vi har haft hittills. Det är nog ganska nödvändigt om de hål som ändå finns skall kunna täppas till. Och det har ju visat sig att de centralt styrda genomgångar av vissa företagares deklarationer som har gjorts har givit ganska avslöjande resultat. Jag behöver bara nämna de razzior som har företagits där man centralt styrt har gått igenom deklarationerna för minkuppfödare, för läkare eller för — vilket man nu håller på med — schaktentreprenörer. Det visar att om man har en väl planerad och genomförd aktion ger den resultat. Taxeringarna för dessa grupper har höjts med åtskilliga hundratals miljoner därför att man noggrant och riktigt har planerat aktioner och gått igenom de skattskyldigas deklarationer. går åsikterna också isär. Här gäller frågan hur man skall hantera de mer komplicerade deklarationerna för att få den effektivaste kontrollen. Reservanterna, som också här utgörs av de moderata ledamöterna, vill begränsa antalet sådana regionalt granskade deklarationer till högst 50 000. Som skäl anför de bl.a. värdet av geografisk närhet. Även lokalkännedom måste enligt reservanterna tillmätas stor betydelse. Därför menar man att granskningen bör ske lokalt. Departementschefen har här intagit en avvaktande hållning och inte preciserat det antal deklarationer som bör överlåtas till regional behandling utan anser att frågan om fördelningen får övervägas av den fortsatta utredningen i nära samarbete med finansdepartementet. Utskottet anser att för att granskningen av de mer komplicerade deklarationerna skall bli effektiv bör den göras av speciellt utbildad personal och aktionerna samordnas branschvis. Mot den bakgrunden anser utskottet att ett större antal deklarationer än vad reservanterna har föreslagit bör bli föremål för granskning på regional nivå. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till vad utskottet hemställt.
Fru talman! En effektivare skattekontroll vill vi alla ha — där är vi i grunden överens. Men varför, herr Carlstein, skall man kategoriskt slå fast att alla fåmansbolag och deras delägare skall granskas regionalt, även i de fall där alla förutsättningar kan föreligga för en lokal granskning och denna skulle vara till fördel från servicesynpunkt, med hänsyn till lokalkännedomen och inte minst från kostnadssynpunkt? Vi har ett stort land, och många småföretag ligger väldigt långt från länsstyrelserna. Och vidare: Hur skall man klara rekryteringen? Den här frågan måste beaktas därför att personalomsättningen verkligen har varit ett utomordentligt svårt problem i detta sammanhang. Om, som RS-utredningen säger, bara de mest komplicerade deklarationerna skulle behandlas regionalt kommer goda förutsättningar att föreligga för att skapa en karriär för granskningsassistenterna inom lokal skattemyndighet. Jag vill också citera vad herr Carlsteins partikamrat herr Nygren säger i en motion: ”Från personalens synpunkt — befordringsmöjligheter m.m. - kommer lokala skattemyndigheten med propositionens förslag till granskningsorganisation inte att kunna uppfylla de krav som dagens arbetskraft ställer.

RS-utredningen har också visat att det utan svårighet går att tillvarata de fördelar som en branschvis granskning ger också med en i huvudsak lokalt baserad organisation. När det gäller frågan om att fåmansbolagen och deras delägare skall taxeras gemensamt är vi också helt överens. Slutligen bara några ord om frågan om skattetilläggen. Herr Carlstein hänvisade till att jag hade sagt att det ganska ofta förekom att skattskyldiga skrev av beloppet på preliminär A-skatt. Visst kan vi säga att det är slarvigt och obegripligt och allt möjligt, men det bekymmersamma med skattetilläggen är ju att de drabbar inte dem som har det väl förspänt i olika avseenden. De drabbar inte i första hand dem som befinner sig på livets solsida utan i mycket stor utsträckning människor som har det ganska svårt i en hel del avseenden. Det är därför jag är så utomordentligt angelägen om att man så snabbt som möjligt ger t.ex. länsskatterätterna möjlighet att sätta ner skattetilläggen när de ter sig alltför hårda.
Fru talman! Vi är överens, säger fru Troedsson, om att vi skall ha en effektiv granskningsoch taxeringsorganisation. Men när det gäller hur vi skall åstadkomma denna organisation går meningarna isär.

Därför är argumentet om den lokala anknytningen och den personliga kännedomen inte särdeles hållbar i fråga om dessa deklaranter. Jag är övertygad om att man får bättre möjligheter att granska dessa deklarationer om man har regionala organ som lägger upp en plan för hur man skall gå igenom dessa deklarationer på ett effektivt och riktigt sätt.
Fru talman! Vi är helt med på att skattecheferna skall kunna leda och fördela arbetet. Som jag redan sagt har skattecheferna enligt vår uppfattning stora möjligheter att inom ramen för 50 000 deklarationer som vi vill ha granskade regionalt göra de omfördelningar och välja ut de deklarationer som de vill ha regionalt granskade. Men jag har inte fått svar på min fråga varför man redan nu kategoriskt skall slå fast att alla fåmansbolag skall granskas regionalt. Vi skall komma ihåg att Sverige är ett ganska vidsträckt land, och väldigt många små företag, där det inte är fråga om några komplicerade deklarationer, ligger långt från de regionala myndigheterna. Vi är ju överens om att de partiella revisionerna så långt möjligt bör ske ute på fältet. Det betyder att många av de regionalt baserade granskarna kommer att få ägna åtskillig tid åt att kuska omkring i Sverige för att komma ut till de här småföretagen. Det medför inte bara stora kostnader utan också att den tid som skulle ha kunnat användas betydligt effektivare går åt till dessa resor. Jag har inte heller fått något som helst svar på hur man skall klara rekryteringen. Jag tycker att det är ett av de allvarligaste problemen i det förslag som utskottet ställt sig bakom. Det skulle ha betydligt större förutsättningar att lösas med det förslag som vi fört fram.

Fru talman! Föregående talare har relativt utförligt redogjort för innehållet i skatteutskottets betänkande nr 31, varför jag dess bättre kan begränsa mitt anförande. Som många gånger tidigare vill jag först framhålla det anmärkningsvärda i att taxeringen i första instans fram till nu har kunnat bedrivas på sätt som skett. I detta sammanhang finns det all anledning att uttala ett varmt erkännande åt de många frivilliga krafter, vilka som taxeringsordförande mot en blygsam ersättning utför ett ofta otacksamt, grannlaga och krävande uppdrag i det allmännas tjänst. Nu synes alla inse att det är nödvändigt att granskningen och föredragningen av deklarationer i fortsättningen skall omhänderhas av härför särskilt utbildade tjänstemän, s.k. granskningsassistenter, anställda vid länsstyrelse eller lokal skattemyndighet. Denna reform bör hälsas med tillfredsställelse, då den utan tvekan ökar förutsättningarna för att man i taxeringsarbetet skall uppnå målsättningen i 1 § taxeringslagen, nämligen ”att taxeringarna bliva överensstämmande med skatteförfattningarna samt i möjligaste måtto likformiga och rättvisa”. Med stor tillfredsställelse noteras också att lekmannainflytandet vid taxeringen stärks, bl.a. därigenom att de förtroendevalda ledamöternas mandattid ökas från ett till tre år samt att de garanteras en utbildning, som kommer att göra dem både mer skickade och mer intresserade för sin uppgift. Dessa båda nyheter bör utan tvekan bidra till en ökad rättssäkerhet och ett stärkt lekmannainflytande vid taxeringen i första instans, vilket är utomordentligt betydelsefullt. Två andra angelägna mål inom taxeringen, vilka det går att väl förena, är effektiviteten i skattekontrollen och servicen åt allmänhet och företag. För att nå dessa mål hade RS-utredningen, dvs. riksskatteverkets och statskontorets gemensamma utredning Rationalisering av skatteadministrationen, vilken ligger till grund för den nu aktuella propositionen, föreslagit att de lokala skattemyndigheterna skulle tillföras avsevärd resursförstärkning i form av kvalificerad personal men att skattechefen i länet skulle ges viss direktivrätt gentemot lokal skattemyndighet. RS-utredningen har grundligt belyst fördelarna av att ha en så lokalt placerad granskningsorganisation som möjligt och därför föreslagit att av deklarationerna ca 50 000 — de mest komplicerade — borde granskas regionalt hos länsstyrelserna men alla de övriga hos landets 120 lokala skattemyndigheter. Det är förvånansvärt att i propositionen och nu i utskottsbetänkandet föreslås att ett betydligt större antal deklarationer skall behandlas regionalt på länsstyrelserna, vilket innebär att de lokala skattemyndigheterna ej får den tänkta personalförstärkningen, vilken i stället i större omfattning kommer länsstyrelserna till godo. Som framhålls i fyrpartimotionen 2104 är en långt driven centraldirigering inom länet av personalresurser som placeras i residensstaden inte ägnad att öka effektiviteten i granskningsarbetet och servicen åt allmänheten. Tvärtom måste det, som fru Troedsson nämnde, vara en riktig politik att granskningsorganisationen utformas med beaktande av var de skattskyldiga finns. Största effektivitet i granskningen och bästa servicen nås utan tvekan om man för ut kvalificerad skattekompetens i den lokala förvaltningen. Det måste vara direkt olämpligt att koncentrera resurserna för skattekontrollen till residensstäderna. Arbetet skall dock huvudsakligen utföras på fältet genom partiella revisioner. Grundläggande för effektiviteten måste vara en vitt förgrenad organisation med förmåga att skaffa sig god kunskap om de skattskyldiga och möjlighet att erbjuda dessa bästa tänkbara service. Jag är något förvånad över herr Carlsteins inlägg. Lokalkännedomen har enligt honom inte någon större betydelse. Bland remissinstanserna' synes också stor enighet råda om att granskningen skall organiseras så lokalt som möjligt. För vissa länsstyrelser, som inte godtagit utredningens förslag, torde såvitt jag förstår det väsentliga vara skattechefens möjligheter att planera och leda den årliga taxeringen, däremot inte att granskningen skall ske regionalt. Jag kan nämna att länsstyrelsen i mitt län för sin del föreslagit att all tjänstemannagranskning bör ske hos lokal skattemyndighet under fögderichefens omedelbara ledning och att den nybildade taxeringsenheten vid länsstyrelsen i minsta möjliga omfattning bör direkt engageras i det årliga taxeringsarbetet genom granskning. Såvitt jag förstår, bör det finnas goda förutsättningar att kombinera kravet att skattechefen får befälsrätten över den årliga taxeringen i länet och kravet att granskningstjänstemännen så långt möjligt inordnas i den lokala skatteförvaltningen. Tyvärr innebär nu propositionen förslag en centralisering och koncentration inom skatteförvaltningen och, som jag uppfattar det, en uttunning av lokal skattemyndighets kompetens. Skatteutskottets skrivning innebär en ytterligare centralisering, då man tydligen är beredd att förorda en avveckling av lokal skattemyndighet som självständig myndighet genom att inlemma fögderiorganisationen i den regionala förvaltningen. Med förvåning noteras denna viljeinriktning från utskottets sida, då den går stick i stäv med de direktiv som regeringen för någon månad sedan gav den nytillsatta utredningen om decentralisering inom statsförvaltningen. Jag tror knappast att utskottets alla ledamöter insett vidden av sitt förslag. Skulle lokal skattemyndighet upphöra som självständig myndighet, kunde lätt hundratusentals ärenden komma att överflyttas för beslut regionalt i stället för lokalt — en för varje decentraliseringsvän avskräckande tanke. Det är f. ö. egendomligt att skatteutskottet sedan det först talat om vikten av att koncentrera resurserna regionalt anför att ”det är givetvis ingenting som hindrar att länsstyrelsepersonalen placeras lokalt, t.ex. i anslutning till större lokal skattemyndighet om det anses lämpligt”. Detta skulle ju innebära att på vissa orter skapades två olika lokala enheter. Det enda ekonomiskt och praktiskt rationella är givetvis att ha en lokal myndighet med kompetens att klara alla förekommande göromål. Riksdagen borde givetvis inte sanktionera att hundratals skattekontrollörer, knutna till länsstyrelserna, skall använda en betydande del av sin tjänstetid till resor, då långt större effektivitet i arbetet skulle nås om tjänstemännen vore placerade direkt hos den lokala skattemyndigheten. Utskottets påstående att risker för konflikter är uppenbara i fråga om arbetsledning, ansvar och resursfördelning med bibehållandet av självständiga lokala skattemyndigheter är våldsamt överdrivet. I verkligheten är samarbetet mellan länsstyrelserna och de lokala skattemyndigheterna mycket gott, medan konflikter i dagsläget icke är ovanliga inom länsstyrelsernas skatteavdelningar. Men dessa problem löses ingalunda genom tillskapandet av stora auktoritära toppstyrda organisationer. Utskottet förfuskar, såvitt jag förstår, strävan att nå effektivitet i kontrollen genom onödig koncentration och byråkratisering. Skatteutskottet misstolkar f. ö. enligt min uppfattning departements chefen, när det gör gällande att denne anser att man på sikt bör inlemma lokal skattemyndighet i den regionala förvaltningen. I verkligheten har departementschefen, som vi nu har glädjen att se närvarande här i kammaren, understrukit vikten av samråd och samarbete mellan skattechefen och cheferna för de lokala skattemyndigheterna i taxeringsarbetet. Enligt statsrådet får det ankomma på den fortsatta utredningen att lägga fram förslag om den närmare utformningen av skattechefens befogenheter i förevarande hänseende. Departementschefen fortsätter: ”Jag vill samtidigt framhålla att vissa fördelar beträffande ledningsfunktionen inom länen liksom andra hithörande administrativa frågor skulle vinnas genom att inordna den lokala skattemyndigheten som en lokal enhet i den regionala förvaltningen. Jag vill också peka på de gemensamma uppgifter som länsstyrelsernas skatteavdelningar och de lokala skattemyndigheterna torde komma att tilldelas då det gäller den framtida kontrollen av arbetsgivaravgifter och mervärdeskatt.” Och till slut: ”Denna fråga kan emellertid prövas först efter ytterligare överväganden som lämpligen bör ske i särskild ordning.

en kommer onekligen departementschefens av utskottet skärpta uttalande som en överraskning.

Och vad får nu dessa tjänstemän uppleva? Jo, ett förslag om att de lokala skattemyndigheterna skulle inlemmas i länsstyrelserna och förlora sin nuvarande självständiga ställning. Detta föreslås av skatteutskottet utan utredning. Man endast anger att den nuvarande självständiga organisationen skulle upphöra. I detta hus talas från alla håll om företagsdemokrati och om hur angeläget det är att vid varje förändring inhämta arbetstagarnas synpunkter. Staten bör ju i sådana fall föregå med gott exempel, men här kan vi nu konstatera att ett förslag om en genomgripande förändring inom fögderiförvaltningen presenteras utan närmare utredning och utan att berörd personal hörts i ärendet. Härtill kommer att förslaget såvitt jag förstår skulle innebära ett föregripande av behandlingen av länsberedningens förslag. Beredningen har föreslagit en utbrytning av skatteförvaltningen från länsstyrelserna, och det vore ju rimligt att man inte nu binder sig för några organisatoriska förändringar inom skatteadministrationen förrän ställning tas till länsberedningens betänkande. Så endast några ord om utskottsförslagets regionalpolitiska effekter. Ändringarna i RS-utredningens förslag i fråga om arbetsfördelning mellan länsstyrelsernas skatteavdelningar och de lokala skattemyndigheterna medför utan tvekan att ett stort antal kommuner i vårt land måste få en minskning i föreslaget antal arbetstillfällen. Antalet sådana kommuner beräknas uppgå till ca 75. Vad vi i dag upplever är onekligen något märkligt.

Då inträffar det, att riksdagens eget skatteutskott motsätter sig detta och i stället förordar en organisationsmodell som innebär utpräglad centralisering. Mycket skall man uppleva, men denna lyhördhet för centralistiska locktoner är onekligen förvånande i våra dagar. Och detta sker samtidigt som regeringen tillsätter en särskild decentraliseringsutredning och en rad kommuner runt om i vårt land med näbbar och klor slår vakt om hos dem placerade myndigheter.

Fru talman! Under åberopande av vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till de vid utskottets betänkande fogade reservationerna I och 2.

Fru talman! Herr Schött har till största delen uppehållit sig vid den reservation vid utskottsbetänkandet som gäller organisationen av granskningen. Utskottet har gett uttryck för att man på sikt bör försöka inlemma fögderiorganisationen i den regionala förvaltningen. Men man skall ändå ha klart för sig att det pågår utredningar och att man måste se hur det hela fungerar. Utskottet har avgett en viljeyttring, och det har remissinstanser och motionärer också gjort.

Det heter vidare: ”Länsstyrelsen i Kalmar län anför att de lokala skattemyndigheternas inlemmande i länsstyrelsens skatteavdelning ter sig som en naturlig utveckling.” Nu lägger herr Schött också regionalpolitiska synpunkter på detta. De är naturligtvis inte oväsentliga, men det viktigaste är ändå att vi kan åstadkomma en effektiv granskningsoch taxeringsorganisation. Det är främst det vi skall se till att få, och det har vi inte tillgång till nu trots geografisk närhet och lokalkännedom. Det visar med all önskvärd tydlighet de grundligt planerade och rationellt genomförda branschgranskningarna i det här landet.

Här har det ändå bara varit fråga om att kontrollera inkomsterna för ett par år. Vad vi vill ha fram är en effektivt arbetande organisation i första hand.
Fru talman! Jag glömde i mitt förra anförande att bemöta vad herr Carlstein sade beträffande skatterazzior. Sådana kan ju mycket väl genomföras även med en decentraliserad organisation. Det finns inget hinder för detta. Jag kan inte se att det på något sätt skulle vara ett sämre alternativ. Jag vill dock allvarligt understryka hur olyckligt det vore om man inte såg till att de lokala skattemyndigheterna fick kvalificerat folk. Myn digheterna har redan nu mycket stora bekymmer med rekryteringen, och detta har samband med att lönesättningen är avsevärt sämre än den som gäller inom länsstyrelserna. Någon ändring i detta har inte kunnat komma till stånd, eftersom man hänvisar till väntad omorganisation. Nu hissas emellertid signaler som tyder på att det kommer att bli ännu svårare att rekrytera duktigt folk till de lokala skattemyndigheterna. Detta är djupt allvarligt. Vidare måste jag än en gång erinra om att vi på andra områden söker åstadkomma en decentralisering. Vi har här i riksdagen upplevt hur beslut om indragning av domsagor har fått upphävas. Också när det gäller t.ex. polisdistriktindelning har man fått slå till reträtt och tillgodose kraven på större decentralisering. Det pågår f. n. en kronofogdeutredning, och även på det området aktar man sig för att centralisera. Jag vill också än en gång erinra om att regeringen för kort tid sedan har tillsatt en särskild decentraliseringsutredning. Hur rimmar detta med vad som här föreslås beträffande skatteadministrationen?
Fru talman! Det väsentliga, herr Schött, måste ju vara att åstadkomma en effektiv organisation, inte att tjänstemännen av arbetsmarknadspolitiska skäl skall placeras ut på de lokala skattemyndigheterna med några mils avstånd från varandra. Vad vi behöver är en effektivt arbetande organisation, som kan täppa till de hål som nu uppenbarligen förekommer. De siffror jag läst in i protokollet visar att vissa skattebetalare drar sig undan betalningen av ansenliga summor i skatt. Det är i första hand dem vi skall komma till rätta med, och det är en organisation för detta ändamål som vi skall tillskapa. Vi skall inte i första hand anlägga arbetsmarknadspolitiska eller regionalpolitiska synpunkter på detta.
Fru talman! Jag har ingalunda sagt att man i första hand skall göra detta men vi bör inte helt bortse från dem. Herr Carlstein vill väl vidare inte underkänna RS-utredningen, som kommit fram till resultatet att effektivitet i skattekontrollen bäst uppnås genom en förstärkning av de lokala skattemyndigheterna samt genom att en så stor del som möjligt av deklarationerna granskas ute på fältet och en så liten del som möjligt hos länsstyrelserna. Jag åberopar denna sakkunskap och ber än en gång att få yrka bifall till reservationen.
Fru talman! Jag skulle som medmotionär till herr Schött ha kunnat nöja mig med att instämma i hans huvudanförande, men jag vill ändå med några ord deklarera min uppfattning i dessa frågor. Vi är väl överens om att vi skall ha en så effektiv och noggrann kontroll som möjligt, och jag vill framhålla att herr Schötts resonemang visar, på vilket sätt en förbättrad kontroll kan genomföras. Jag delar den uppfattningen att lokalkännedom och möjligheter till kontinuitet i verksamheten är sådana väsentliga fördelar att de kommer att bidra till ett förbättrat granskningsresultat. Jag har velat deklarera denna min uppfattning och kommer, eftersom det i reservationen 2 yrkas bifall till den motion jag avlämnat tillsammans med representanter för tre övriga partier, med herr Schött som första namn, att lägga min röst för denna reservation. Jag instämmer i övrigt i de synpunkter som Lars Schött anfört.

Fru talman! Skatteutskottet har behandlat regeringens proposition nr 57 först efter att ha remitterat den till konstitutionsutskottet och civilutskottet för att de båda utskotten i tillämpliga delar skulle få yttra sig över denna proposition. Propositionen är föranledd av en utredning — eller, som det står i propositionen, en ”förstudie” — som har gjorts inom riksskatteverket. I denna utredning har man kommit fram till ett förslag om en total översyn av datasystemen inom folkbokföringsoch skatteområdet. Det system som vi f.n. har utvecklades redan före 1963. Den maskinpark som finns beräknas hålla till slutet av 1970-talet. Dessa båda omständigheter anför man som orsaker till att det är nödvändigt att få fram ett tidsenligare system. Riksskatteverkets förslag har remissbehandlats, och de flesta remiss 141 instanserna instämmer i riksskatteverkets bedömning. Det gör även finansministern i sin proposition, och utskottet är också enigt om att en översyn av nuvarande datasystem på det här området är nödvändig. Däremot är utskottet inte helt enigt om grunden som den framtida utredningen skall vila på, och det gör att den fråga som riksdagen i dag främst har att ta ställning till är vilken systemstruktur vi bör välja för den framtida databehandlingen inom folkbokföringsoch beskattningsområdet. Utredningen har redovisat tre alternativ: ett centralt alternativ, ett renodlat regionalt alternativ och ett central regionala alternativet skall väljas. Finansministern följer riksskatteverkets förslag, trots att flertalet remissinstanser på den här punkten har förordat ett regionalt system. Med anledning av propositionen har det väckts ett antal motioner — sex stycken närmare bestämt. I alla motionerna tar man upp frågan vilket system som skall läggas till grund för det fortsatta utredningsoch utvecklingsarbetet. I fem av motionerna yrkas på att det fortsatta utredningsarbetet skall baseras på att det nya systemet decentraliseras till regional nivå, liksom hittills varit fallet. I den sjätte motionen vill man avvakta med ställningstagandet på denna punkt tills länsberedningens förslag har behandlats. Utskottsmajoriteten yrkar avslag på motionsförslagen, men i en reservation till skatteutskottets betänkande med mig själv som första namn följer vi upp de yrkanden i motionerna som berör just systemvalet, systemstrukturen. Jag skall kortfattat redogöra för anledningen till att vi gör detta. Det allra viktigaste att tillse när man utformar ett datasystem som skall innehålla personuppgifter för alla samhällsmedborgare är att man utformar systemet på ett sådant sätt att man kan garantera den personliga integriteten. Tillkomsten av breda ADB-system över hela totalbefolkningen eller stora delar av denna måste rent principiellt inge betänkligheter från integritetssynpunkt. Nu har det krav på ökat integritetsskydd, som framförts i motionerna, tvingat fram ett betydligt klarare ställningstagande av utskottsmajoriteten i såväl konstitutionsutskottet som skatteutskottet än vad fallet är i propositionen. Det kan ju vara anledning för motionärerna och även för oss reservanter att vara tacksamma över detta. Men jag kan ändå inte finna annat än att det är riktigt som herr Boo och några andra ledamöter framhåller, när de anmält avvikande mening mot konstitutionsutskottets yttrande, att möjligheterna att undvika otillbörligt integritetsintrång måste vara störst i en decentraliserad organisation. I ett särskilt yttrande tar de borgerliga ledamöterna av civilutskottet upp frågan om datakunnandet på regional nivå. Även om utskottsmajoriteten säger att ett central/regionalt system inte nämnvärt kommer att få inverkan härvidlag kan jag inte undgå misstanken att det kommer att medföra en minskning av systemkunnandet — något som kan påverka den framtida valmöjligheten vid systemval för samhällsplaneringen och fastighetsdata m.m. Detta framhålls också i det särskilda yttrandet från civilutskottets borgerliga ledamöter. Kontakter med vad jag kallar datafolk på regional nivå har styrkt mig ytterligare i den här uppfattningen. Dessa kontakter initierades inte av mig, utan tvärtom av människor som nu arbetar med datan i det regionala systemet. De påpekar bristerna och faran i propositionen med att man genom ett central/regionalt system kommer att uttunna datakunnandet. Man går dessutom förlustig smidigheten och flexibiliteten i det regionala system man har. Man kommer att gå miste om den fördel som man i dag har genom en nära anknytning mellan myndigheten och dem som svarar för dataanläggningen. Fru talman! Det skulle finnas åtskilligt mer att anföra om svagheterna i det system som föreslås, exempelvis beredskapssynpunkterna, säkerhetsfrågorna, riskerna för att systemet kommer att vara inkörsporten till ett fullständigt centraliserat datasystem med uppgifter om alla fysiska personer. Jag skall dock avstå från att gå in på detaljerna med vetskap om att det är fler reservanter och motionärer som står på talarlistan. Trots att ett regionalt utformat system skulle vara kostsammare, trots att det kan ta något längre tid att införa, finns ändå så många principiella fördelar i den decentraliserade verksamheten att den är att föredra. Jag yrkar därmed bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Teknikens utveckling har på många olika områden gett oss hjälpmedel som, om man utnyttjar dem rätt, kommer att underlätta våra möjligheter att utveckla samhället i en positiv riktning, men som också, om de utnyttjas fel, kan skada den enskilda människan. Till dessa hjälpmedel hör bl.a. den automatiska databehandlingen. Problem i samband med ADB och genomförande av ADB-system på olika områden har tidigare vid flera tillfällen diskuterats i kammaren och bl.a. lett fram till 1973 års beslut om en särskild datalag. Det står emellertid nu klart att ytterligare åtgärder inom en ganska snar framtid behövs för att ordentligt kunna skydda den enskildes integritet och för att söka begränsa registrering av olika persondata. Det är nämligen endast genom en begränsad registrering som man kan nå varaktiga och säkra garantier mot ett framtida missbruk av dessa uppgifter. I den motion som moderata samlingspartiet väckte vid riksmötets början sade man bl.a. att partiet för sin del vill sträva efter att i största möjliga utsträckning dela upp alla nödvändiga uppgifter i skilda register som också kan placeras rent fysiskt på olika platser i landet. Vi krävde vidare att man skulle försöka få ett bättre underlag för beslut när det gäller integritetsskyddet för de enskilda medborgarna genom att utvärdera vad införandet av datalagen har inneburit och att också utvärdera vad datainspektionen har lyckats åstadkomma under den tid den har verkat. Under denna tid bör man i görligaste mån, sade vi, visa återhållsamhet med införandet av nya datasystem. Vi ansåg också att man bör grundlagfästa vissa regler när det gäller insamling och registrering på dataområdet av olika personuppgifter. Utnyttjande av ADB i samband med beskattning hänför sig inte till något nytt beslut. Redan 1963 beslöt riksdagen att införa ADB-system. Man diskuterade då liksom nu frågan om man skulle införa ett riksomfattande system eller om man kunde nöja sig med ett länssystem. Länssystemet var dyrare, men departementschefen anförde bl.a. decentraliseringsskäl och beredskapsskäl som fördelar med det länsvisa systemet. 1972 avvisade riksdagen ett förslag om centralt personregister, 145 delvis, i avvaktan på den datalag som antogs år 1973. Datalagen innebär, som jag tidigare har sagt i enlighet med moderata samlingspartiets uppfattning, inte att man automatiskt kan få fritt fram för att bygga upp stora datasystem. Dessa kan fortfarande i och för sig utnyttjas obehörigt. När det gäller den fråga som i dag är aktuell och som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 32 är vi i utskottet överens om att det av modernitetsskäl är nödvändigt att införa ett nytt ADB-system. Riksskatteverkets utredning i frågan började 1972, och det principförslag som lades fram 1974 redovisade tre olika alternativ. Samtliga dessa, det bör betonas i det här sammanhanget, bedöms uppfylla de krav som kan ställas på ett nytt system, och samtliga innebär också besparingar jämfört med det nuvarande. Herr Sundkvist har tidigare redogjort för de tre alternativen. Det rent centrala alternativet avvisades redan från början. Diskussionen har således stått mellan det s.k. central regionalt system. En fråga i detta sammanhang förefaller litet märklig. I ett missiv till principförslaget förklarade riksskatteverket att det beslut som riksdagen bara för några timmar sedan fattat beträffande en ny ordning för taxering och skatteadministration i första instans också kräver ett nytt ADB system. Man sade i detta missiv att tidsmässiga skäl gjorde att man redan nu måste inrikta utvecklingsarbetet på ett av alternativen. Man förutsatte då att statsmakterna senare skulle godkänna den inriktning som riksskatteverket hade i sitt arbete. Från 1974 innebar detta att man inriktade arbetet på just ett central/regionalt system, vilket förefaller ganska anmärkningsvärt eftersom riksdagens år 1963 antagna principbeslut då fortfarande gällde: Det innebar ett regionalt system. Den proposition som lagts fram ansluter i stort sett till utredningens förslag, med vissa förändringar. Den största är att man vill att folkbokföringen t. v. när det gäller registerföringen skall bedrivas regionalt. Man skall göra det i avvaktan på framtida ställningstaganden då det gäller utformningen av folkbokföringen, men man har inte tagit ställning för att det även i fortsättningen skall vara ett regionalt system. Propositionen innebär att man bygger upp ett centralt skatteregister där länsstyrelserna via terminaler kan få de data som finns centralt lagrade. I det här sammanhanget kan jag också påpeka att Sveriges länsdatachefer föreslagit att man även skulle kunna tänka sig att utveckla och använda ett system med minidatorer, där man till en betydligt lägre kostnad än den som föreslagits i utredningen, när det gäller det regionala alternativet, skulle kunna förse samtliga länsstyrelser med datorer. Det är speciellt intressant med tanke på att vi för framtiden får räkna med att ytterligare flera gånger byta maskinuppsättning och att man redan nu måste se in i framtiden och kunna följa den tekniska utvecklingen. Utskottets majoritet har i huvudsak anslutit sig till propositionen. Nr 96 Herr talman! Det Bäller nu vid bedömningen äv de olika alternativen, Torsdagen den och i det konkreta ställningstagandet, att väga principer och värderingar 29 maj 1975 mot praktiska fördelar för de olika alternativen. Vi uppfattar detta från moderata samlingspartiets sida i hög grad som en principfråga, när det — Nytt system för gäller om vi skall ha ett centralt eller regionalt skatteregister. ADB inom folkbok Låt mig granska några av de faktorer som ligger till grund för valet — föringsoch av systemalternativ. Jag tittar då bara på alternativen central regionala systemet kommer att innebära en centralisering av dessa. Man säger i utskottets betänkande att man räknar med att inte få någon centralisering av beslutsfunktioner. Oavsett hur det i praktiken kommer att bli kan man räkna med att en viss centralisering kommer att ske. År 1963, när den här frågan tidigare diskuterades och departementschefen förordade det regionala systemet, var motivet bl.a. just att man inte skulle frångå de decentraliseringssträvanden som då fanns i förvaltningen. Den andra faktorn som kan tas upp i det här sammanhanget är kostnadsfrågan. Enligt propositionen skiljer det mellan de här två alternativen, till det regionala systemets nackdel, 10-12 milj.kr. årligen. 1963, när man beslöt införa det regionala systemet, var skillnaden 5 milj.kr. Penningvärdeförsämringen sedan dess innebär att skillnaden i dag kan sägas vara ungefär densamma som 1963. Sveriges länsdatachefers förslag ställer sig ännu billigare i förhållande till det regionala systemet. Det kan också i det här sammanhanget hävdas att Statskonsult i ett remissvar säger att på 5-10 års sikt kommer skillnaderna troligen att bli mindre än de redovisats vara i utredningen och i propositionen. När det gäller säkerhetsaspekten säger utredningen och propositionen att funktionssäkerheten är hög för bägge alternativen och alltså fullt tillräcklig. Säkerheten anses vara något större i ett centralt system, men det är å andra sidan självklart att skulle ett fel uppstå i det centrala skatteregistret så kommer det att påverka samtliga läns arbete på skatteområdet; ett fel i något av de 14 regionala registren kommer enbart att påverka arbetet i den regionen. I fråga om smidighet ges det regionala systemet ett försprång framför det central regionala systemets fördel. En punkt som utskottet i sitt betänkande har gått förbi ganska lätt är beredskapsskälet, vilket är mycket beklagligt. I utredningen sägs att man vid utformningen av det här systemet inte skall ta hänsyn till vad som kan hända i krig eller under beredskapsförhållanden. Det är självklart att samhällsapparaten även under krigsoch beredskapsförhållanden skall fungera. När det gäller säkerheten under de här förhållandena framstår det också som självklart att det regionala systemet är att föredra, vilket bl.a. överstyrelsen för ekonomiskt försvar har anfört i sitt remissvar 147 till utredningen. I utskottets betänkande sägs att det skulle vara lättare att bevaka ett register och därmed förhindra sabotage än att ha 14 regionala. Men här gäller samma sak som beträffande funktionssäkerheten. Skulle ett sabotage utföras och lyckas mot det här enda registret, så får det större konsekvenser än om man lyckas utföra sabotage mot ett av de regionala registren. År 1963 anfördes också beredskapsskälen som ett av motiven för länsregistersystemen. När det gäller den personliga integriteten kommer principfrågan in i bilden. I utskottets betänkande sägs det att man från integritetssynpunkt kan räkna det central/regionala systemet och det rent regionala som jämställda. Egentligen är det inte så. Om man tänker sig in i framtiden, där man eventuellt riskerar ett obehörigt utnyttjande, är det mycket lättare att för sådana ändamål använda ett centralt register än 14 regionala. Vi vet inte heller resultatet av översynen av folkbokföringen. Kanske kommer det om ett par tre år ett förslag om ett centralt personregister som kan komplettera skatteregistret, vilket i sig självt innehåller många persondata. Steg för steg går det på detta sätt att få ett centralt registersystem med utbyggnadsmöjligheter. Vi inom moderata samlingspartiet anser alltså att när skillnaderna är så små mellan systemen, bör man välja det som på lång sikt är bäst från integritetssynpunkt. Vi bedömer där att det regionala systemet helt klart är det bästa. Huvudskälen för utskottets förslag och propositionen förefaller vara dels ekonomiska — jag har tidigare visat att man 1963 inte direkt tog någon hänsyn till vad departementschefen anförde om att de ekonomiska skälen inte fick vara avgörande. Dels är de tidsmässiga. - Det beslut som fattats om en ändring av skatteadministration och taxering i första instans skulle i så fall försenas i genomförandet. Inte heller anser vi att denna tidsmässiga aspekt får läggas till grund för ett beslut i en principfråga av så stor vikt för den framtida databehandlingen. Eftersom riksskatteverket tydligen självt till en del har inriktat utvecklingen till det central/regionala systemet kan man säga att riksdagen på ett sätt har blivit överspelad. Vi anser inte att de tidsmässiga skälen talar för att man skall införa det central/regionala systemet.

Utskottet säger vidare: ”Frågan hur ADB-systemet bör utformas är således i första hand en teknisk fråga som bör lösas efter en avvägning mellan de faktorer som påverkar ifrågavarande gemensamma intressen.” Nr 96 Det är just på denna punkt som reservanterna skiljer sig från ma Torsdagen den joriteten. Vi anser inte att detta enbart är en teknisk fråga. Det är en 29 maj 1975 principfråga att genomföra ett system som nu och framför allt för framtiden är det bästa från integritetssynpunkt och från alla de andra syn = Nytt system för punkter som jag tagit upp här, inte minst från beredskapssynpunkt. Efter ADB inom som vårt förslag om ett regionalsystem enligt utskottets majoritet är lika — folkbokföringsoch acceptabelt, bör man också enligt vår uppfattning genomföra det. beskattningsområ Jag yrkar därmed bifall till reservationen som är fogad till skatteutdet skottets betänkande nr 32.

Herr talman! Det nuvarande systemet för automatisk databehandling inom folkbokföringsoch beskattningsområdet tillkom, såsom förut har sagts här, år 1963. Utvecklingen inom dataområdet har gått snabbt framåt, och när det nuvarande systemet snart behöver ersättas är det naturligt att man försöker anpassa den nya maskinparken och den nya tekniken till den utveckling som skett. Men därutöver är det också nödvändigt att vad man nu skall bygga upp också skall kunna anpassas till de reformer som förestår i fråga om skatteadministrationen och då speciellt i dess första instans. I propositionen 1975:57 föreslås att det nya ADB-systemet liksom förut bör inriktas på att tillgodose anspråken för folkbokföringen och beskattningen. Den regionala samhällsplaneringens behov av dataservice bör tillgodoses genom att andra dataanläggningar utnyttjas, främst då kanske överskottskapaciteten på länsanläggningarna. Det system som har tillämpats alltsedan 1963 har varit uppbyggt som regionala enheter. Sedan 1969 är det bara 14 länsstyrelser som har dataanläggningar, medan tio länsförvaltningar är utan sådana. Samordningen mellan länsstyrelserna sker via referensregister, och vidare har man fått ta kontakt med varandra inom länsstyrelserna, men för vissa ändamål har det också funnits riksomfattande register. Frågeställningen har då varit, om det nya systemet skulle byggas upp på samma sätt som det gamla eller om andra lösningar som finns att tillgå är bättre. De alternativ som framförts utöver ett utpräglat regionalt system vid 14 länsstyrelser är givetvis i första hand ett helt centralt system, men det har också visat sig möjligt att få fram ett blandat system, som har förtjänsterna att både tillfredsställa kraven på ett centralt systems effektivitet och bevara inflytandet ute i regionerna. Detta system — kallat det central/regionala systemet — föreslås i propositionen bli genomfört, och utskottets majoritet har anslutit sig till detta förslag. 149 Stora delar av verksamheten kan alltså ligga kvar på regional nivå, och i datalagens mening kommer länsstyrelserna att vara ansvariga för uppgifternas lämnande. Integritetsfrågorna har behandlats i flera motioner och av utskottet tillmätts den största betydelse. De har också tagits upp i de yttranden som avgivits av konstitutionsutskottet och civilutskottet. I själva sakfrågan om nödvändigheten av att slå vakt om integritetsskyddet tror jag inte att det finns någon skillnad mellan motionärer och reservanter å den ena sidan och utskottsmajoriteten å den andra. Det enda som skiljer är att reservanterna anser att integriteten tillgodoses något bättre i det regionala än i det blandade systemet. Även om utskottsmajoriteten anser att integritetsskyddet inte är beroende av om systemet är regionalt eller central/regionalt — vi menar att de båda systemen är likvärdiga i det fallet — vill utskottet på alla sätt medverka till att undanröja de farhågor som eventuellt kan finnas. Skatteutskottet understryker således i sin skrivning vikten av att integritetsskyddet i det fortsatta utvecklingsarbetet tillmäts den allra största betydelse. Man är också med på att en medborgarkontroll övervägs i form av särskilda ansvarsnämnder. Men man vill även från utskottet understryka att det också finns andra datasystem som borde underkastas samma kontroll. I detta sammanhang skall också framhållas att det enda centrala inslag som föreslås i fråga om register rör beskattningen och är avsett som ett internt arbetsregister. Detta register är nästan ett livsvillkor för att den nya skatteadministrationen skall kunna genomföras. Ur kontrollsynpunkt är en samlad uppgiftsbild nödvändig, och detta dataregister kommer att vara ett mycket viktigt medel exempelvis för att spåra upp skatteflyktingar. Men det fyller också en stor uppgift även för andra ändamål när det gäller att snabbt klara av allt taxeringsarbete. Allmänheten och arbetsgivarna kan också beräknas få en lättnad genom minskat uppgiftslämnande. Dessa fördelar nås också till en lägre kostnad än med ett rent regionalt system, och herr Lundgren i Kristianstad har nyss talat om att det rör sig om 13 milj.kr. per år. För vissa länsstyrelser uppstår härutöver mycket stora förbättringar. Jag syftar då på de tio länsstyrelser som i dag saknar egna dataanläggningar och måste anlita dem som finns hos andra län. Dessa tio kommer nu att via terminaler få direkt tillgång till dataregister. Utskottet kan inte dela reservanternas uppfattning att risken för driftstörningar är större i det föreslagna central/regionala systemet än i ett system med många små datorer. Det torde vara lika lätt att ordna reservfunktioner centralt som i varje region. Därtill skall läggas det faktum att de maskiner och system som nu föreslås är väl beprövade och att riskerna för haverier är mycket små. De mindre datorer som föresvävar reservanterna torde knappast vara beprövade, och frågan är om de ens finns att tillgå i dagsläget. Utskottet har den uppfattningen att ett val av ett utpräglat regionalt system skulle medföra förseningar i genomförandet inte bara av datasystemen utan Nr 96 också av den angelägna reformeringen av taxeringen i första instans som Torsdagen den riksdagen för några timmar sedan beslutade om. 29 maj 1975 Då utskottet därutöver anser att det är helt möjligt att i det tillstyrkta förslaget tillgodose syftena i motionsyrkandena, anser utskottet att ett — Nytt system för uppskov är ett för dyrt pris att betala. ADB inom Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets = folkbokföringsoch hemställan.
Herr talman! Herr Wärnberg påpekar att det inte lär vara någon skillnad i önskan att slå vakt om integriteten mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Jag vill gärna stryka under det. Jag tror att även majoriteten i skatteutskottet vill slå vakt om den personliga integriteten i de datasystem som vi nu planerar att genomföra. Vad vi reservanter har påpekat är att möjligheten att slå vakt om integriteten bör vara större i ett decentraliserat regionalt system. Herr Wärnberg inledde sitt anförande med att säga att utvecklingen inom dataområdet går snabbt framåt. Det är alldeles riktigt. Av den anledningen skall man kanske inte så enkelt som herr Wärnberg gör vifta bort tanken på minidatorer. De kanske kommer att visa sig vara från både ekonomiska och andra synpunkter fördelaktigast. Jag kan inte komma ifrån uppfattningen att ett regionalt system skulle ge en ökad flexibilitet. Det ger en närmare kontakt mellan myndighet och datapersonal, vilket vi kan vara tacksamma för att vi har i det nuvarande systemet. Det vore beklagligt om vi gick förlustiga den i ett kommande system.
Herr talman! Det är naturligtvis svårt att exakt beräkna vilka kostnadsskillnader som kan uppstå mellan de olika förslagen. I propositionen angavs skillnaden mellan de två alternativen bli 10-12 milj.kr. Den kan bli mindre och den kan bli något större. Men det intressanta är också att 1963 var man av olika skäl beredd att acceptera denna skillnad. Ett av de skäl som anfördes var just beredskapsskäl, vilket herr Wärnberg över huvud taget inte nämnde i sitt anförande. Vad skall man göra i exempelvis en sabotagesituation under ett krigsförhållande då man inte kan utnyttja det centrala registret? Kommer det att finnas manuella system som kan användas i stället? Reservanterna har inte föreslagit att man nu till varje pris skall utnyttja minidatorer. Men, som herr Sundkvist sade tidigare, man bör inte avfärda det förslaget alltför enkelt, för vi kommer flera gånger att byta utrustning på detta område. Om vi i dag hade ett regionalt system med beprövade, tekniskt ytterligare förbättrade minidatorer kunde vi kanske få ett ännu bättre och mer funktionssäkert regionalt system i framtiden. Man bör titta på detta. Låt mig sedan också ställa en fråga till herr Wärnberg. Vi har ett riks 151 dagsbeslut från 1963, som fortfarande ligger fast, om ett regionalt system. Hur kan det då komma sig att myndigheterna sedan ungefär ett år tillbaka har inriktat sig på ett annat system än det som finns i dag och som är grundat på ett riksdagsbeslut som fortfarande gäller? Myndigheterna har alltså gått emot riksdagens uttalade mening.
Herr talman! Jag vill ingalunda vifta bort förslaget om minidatorer, men jag har sagt att minidatorer över huvud taget kanske inte finns i marknaden i dag — kanske inte ens i sinnevärlden. Då kan det stå oss alltför dyrt att invänta ett system med minidatorer, därför att då kommer inte den proposition som vi tog för en stund sedan att kunna genomföras. Det betyder inte att jag viftar bort förslaget om minidatorer, men det avgörande skälet för mig har varit att vi snabbt måste kunna sjösätta ett datasystem. När det gäller kostnaderna anser jag att om man i dag med det central/regionala systemet kan få samma saker utförda, samma integritetsskydd enligt min uppfattning, samma tillförlitlighet och det till en kostnad som är 10-12 milj.kr. lägre per år — 13 milj.kr. sade herr Lundgren i Kristianstad nyss — alltså till ett betydligt lägre pris, måste man väl ändå ta det systemet. Beträffande beredskapsskälen skulle jag vilja säga att det är lättare att bevaka en stor enhet än att bevaka 14 eller flera enheter ute i landet. Beredskapsskälen väger alltså ungefär lika tungt vilket system man än väljer. På frågan om varför myndigheterna håller på att planera för ett nytt system trots att det gamla riksdagsbeslutet gäller tycker jag verkligen att myndigheterna skall ha rätt att planera sitt arbete framöver för det system som de tycker är bäst. Det är sedan fråga om att genomföra det, och då kommer vi in i ett annat läge.
Herr talman! Det är väl ändå så att myndigheterna i sitt planeringsarbete rimligen bör utgå från gällande beslut och möjligen parallellt med den inriktningen också utveckla alternativa förslag. Men man bör i första hand ta det system som riksdagen tidigare har beslutat. Herr Wärnberg säger sedan att han och majoriteten av utskottet bedömer att integritetsskyddet blir bättre och att man får lättare att ur beredskapssynpunkt bevaka ett centralt register. Det är möjligt. Jag kan hålla med om att bevakningen av ett centralt register i och för sig blir lättare att genomföra. Men om denna bevakning, som ju inte kan bli hundraprocentigt säker, inte skulle fylla sitt syfte utan det centrala registret blir förstört, innebär det en betydligt större skada för det svenska samhället än om vi hade ett regionalt system. Det är samma sak när det gäller funktionssäkerheten och integritetsskyddet. Vidare måste det rimligtvis vara lättare att otillbörligt utnyttja ett centralt system än 14 - Nr 96
Herr talman! Herr Wärnberg använde sig av uttrycket att vi ”inte Nytt system för har tid” att invänta de små datorerna. Det ger mig anledning att något ADB inom kommentera den tidsaspekt som man har lagt på den här frågan i ut — folkbokföringsoch skottsmajoritetens skrivning och även i propositionen, där man säger beskattningsområatt man mycket snabbare kan genomföra ett central/regionalt system det än ett regionalt system.

Det avgörande var de resurser i form av pengar och personal som man ville satsa på en omläggning av skattedata. De tekniska resurserna var på intet sätt avgörande, inte heller vilket system man använde sig av.
Herr talman! Från såväl beredskapssynpunkt som funktionssynpunkt finns det föroch nackdelar med båda systemen. Om ett centralt system sätts ur skick kommer stor skada att uppstå, men det är enklare att bevaka ett sådant system. Det går lättare att åstadkomma skador på datorer som finns på många ställen i landet. Utskottet har bedömt systemen såsom i stort sett likvärdiga. Då har andra synpunkter fått vara avgörande för utskottets ställningstagande.

Herr talman! Den utan tvivel väsentligaste delfrågan i det föreliggande betänkandet är problemen kring den enskildes integritetsskydd i datasamhället. Vi har i Sverige sedan mitten på 1700-talet en s.k. offentlighetsprincip. Den innebär som bekant att alla statliga och kommunala myndigheter måste visa medborgarna alla sina handlingar om så begärs. Problemet i dagens datasamhälle är att få omsorgen om den enskildes integritet att gå ihop med vår lika uppskattade rätt till insyn i myndigheternas förehavanden. Det kom ett regeringsförslag till riksdagen om ett stort centralt personregister över alla medborgare år 1972. En samlad opposition bestående av folkpartiet, centern, moderata samlingspartiet och vänsterpartiet kommunisterna stoppade detta förslag. Motiveringen till avslaget var i korthet att en datalag måste finnas före fortsatt registeruppbyggnad. Genom en datalag skulle vi ha möjlighet att övervaka dataregistren och förhindra eventuellt missbruk av dem. Datalag först — dataregister sedan, det var i korthet riksdagens beslut, till vilket folkpartiet mycket aktivt bidrog. 153 Nu har vi en datalag efter riksdagsbeslut 1973. Datalagen innebär i korthet att inga personregister med data om individer får föras utan tillstånd eller kontroll av datainspektionen, som är en nyinrättad institution med bl.a. fyra riksdagsmän i en styrelse på nio personer. Datainspektionen har vittgående möjligheter att kontrollera och förbjuda olika dataregister och har ansvar för att de förs så, att inte enskilda individer skadas av dem. Som bekant kan den som så önskar en gång om året få ett utdrag med alla uppgifter om sig själv. Man har rätt att göra anmärkningar och få rättelser införda. En av de största faror som hotar den enskilde från olika dataregisterinnehavare — offentliga som enskilda — är när samkörning av register sker. Var för sig välmotiverade och, vad innehållet beträffar, godtagbara register kan vid en samkörning skapa ett nytt register med ett för den enskilde uppenbarligen skadligt innehåll. Vid samkörning av register utgår datainspektionen från att varje sådan samkörning utgör ett nytt register, för vilket alltså tillstånd fordras — detta oavsett om de två samkörda registren har fått tillstånd var för sig. Datalagens och datainspektionens tillkomst innebär att folkpartiet sedan 1972 har fått gehör för ett par av sina starkaste krav när det gäller skyddet för den enskildes integritet mot dataövergrepp. I det föreliggande betänkandet har folkpartiet fått tillfälle att ytterligare understryka sina krav beträffande integritetsskyddet. Utöver vad vi nu anfört om integritetsskyddet i ett nytt datasystem bör som bakgrund till behandlingen i detta betänkande beaktas skatteutskottets betänkande nr 31, som kammaren nyss behandlade. I detta betänkande har utskottet under betydande enighet tillstyrkt nya riktlinjer för skatteadministration och taxering i första instans, föreslagna i propositionen 87. Skatteadministrationen skall byggas ut och effektiviseras, bl.a. genom ett väl utbyggt ADB-stöd. Skattekontrollen skall förbättras därigenom — ett krav som alla partier ställt sig bakom. När det gäller den enskildes integritet i samband med inrättandet av ett nytt internt arbetsregister för beskattning gör skatteutskottet i det betänkande som vi nu behandlar, nr 32, ett klart uttalande att ”ett betryggande skydd måste skapas mot obehörigt utlämnande av uppgifter om individer”. Uttalandet gäller för både de regionala register som skall finnas kvar och det nya centrala arbetsregistret. Skatteutskottets betänkande, som endast innebär en principiell tillstyrkan av ett fortsatt systemutvecklingsarbete, understryker att ”integritetsskyddet i det fortsatta utvecklingsarbetet bör tillmätas stor betydelse”. Utskottet utgår ifrån att riksskatteverket och statskontoret bedriver det fortsatta utvecklingsarbetet i nära samarbete med datainspektionen. Därigenom garanteras ett parlamentariskt inflytande över systemets fortsatta utformning. Det kan förtjäna framhållas här att departementschefen tillmötesgått krav från flera remissinstanser när han utarbetat propositionen. Det ursprungliga systemförslaget har reviderats så att den av departementschefen föreslagna - och nu av skatteutskottet tillstyrkta — uppläggningen fått en blandat re gional och central karaktär bl.a. av integritetsskäl. Skatteutskottet förutsätter. Nr 96 att det fortsatta utvecklingsarbetet kommer att bedrivas utifrån den utgångs Torsdagen den punkten att beslutanderätten och registeransvaret i datalagens mening skall 29 maj 1975 i allt väsentligt ligga kvar hos länsstyrelserna. Skatteutskottet har särskilt understrukit detta med hänsyn till de farhågor för centraldirigering som = Nytt system för uttryckts i vissa motioner. ADB inom När nu dels departementschefen föreslagit att systemstrukturen för det — folkbokföringsoch interna skatteregistret skall ha en blandad regional och central karaktär, — beskattningsområdels skatteutskottet starkt understrukit detta och särskilt poängterat inte = det gritetsskyddets beaktande vid det fortsatta systemarbetet, anser jag att de motionärer som av integritetsskäl önskat ett helt regionalt system måste vara tillgodosedda. För att ytterligare understryka allvaret i vad skatteutskottet sagt har i utskottets hemställan tillagts att i det fortsatta utvecklingsarbetet skall beaktas vad utskottet anfört. Samtidigt med att jag yrkar bifall till utskottets hemställan vill jag understryka att folkpartiet fortfarande är starkt engagerat i problemet om integritetsskyddet för den enskilde, trots de förbättringar som partiet fått gehör för sedan 1972. Läget i dag, när vi diskuterar ett internt arbetsregister för beskattningen, är ett annat än före datalagens och datainspektionens tillkomst. En del trygghetsåtgärder är genomförda, men folkpartiet vill nu försöka lösa de kvarvarande problemen genom att gå längre in mot kärnfrågan och kräva svar på bl.a. detta: Vad är det som får registreras och vem skall bestämma hur varje datauppgift skall se ut? Starkare kontroll i detta hänseende måste skapas och detta oavsett om berörda register förs av statlig, kommunal eller enskild institution. Det är i dessa frågor om ett registers innehåll och utnyttjande som integritetsriskerna ligger och detta oavsett om ett register förts centralt eller regionalt.
Herr talman! Utskottet har inte i teknisk mening gjort någon ändring i det förslag som lagts fram. Det är bara så att utskottet uttalandevis har givit ytterligare försäkringar om att integritetsskyddet skall tillgodoses. Men samma invändningar som rent tekniskt kunde resas mot propositionens förslag finns kvar. Herr Hörberg säger att efter det att datalagen infördes 1973 kan man acceptera centrala register. Det skulle vara intressant att höra om herr Hörberg och folkpartiet nu också är beredda att acceptera exempelvis ett centralt personregister på folkbokföringens område som komplettering till skatteregistret. Det måste rimligen herr Hörbergs uttalande innebära.
Herr talman! Vi behandlar i dag frågan om ett internt arbetsregister för beskattningen, och det är ett principbetänkande om den saken som vi i dag skall besluta om. Det är också för att ge direktiv för det fortsatta systemarbetet som skatteutskottet har gjort vissa förstärkningar och klarlägganden av det som departementschefen har sagt och som vi i stort 155 sett är nöjda med. Utöver de punkter vi har understrukit har vi dessutom i utskottets hemställan sagt att vi utgår från att vad vi i detta sammanhang anfört, där vi alltså har förstärkt departementschefens krav, skall beaktas i det fortsatta systemarbetet. Jag vill understryka vad jag nyss nämnde — och som f.ö. stämmer med de krav som folkpartiet har i sitt partiprogram — att riksdagen skall ha inflytande över datasystemets uppläggning och utveckling. I det betänkande som nu ligger på riksdagens bord står det att skatteutskottet förutsätter att riksskatteverket och statskontoret i fortsättningen utvecklar datasystemet i samarbete med datainspektionen. Via datainspektionen har alltså riksdagen det parlamentariska inflytande över systemutvecklingen som vi kräver. Därmed är vi nöjda i dagens läge.
Herr talman! I så fall vill jag i sammanhanget nämna att datainspektionen i sitt yttrande över utredningens förslag inte ville genomföra de här centrala registren.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har varit och är principiella motståndare till stark centralisering av dataregistren. Vi menar att man inte skall underlätta för myndigheter eller privatekonomiska intressen att kartlägga människors privatliv. Diskussionen kring den nu aktuella propositionen har dock övertygat oss om att integritetsfrågan i det här fallet inte i avgörande grad påverkas av om man väljer den av propositionen förordade lösningen eller inte.

När jag nu tar till orda är det därför i första hand för att understryka en helt annan sida av datainformationen. Man kan ha olika perspektiv på användning av data. Det är en politisk maktfråga. Data kan användas för att öka myndigheternas kontroll över människors förhållanden. Men de kan lika väl användas för att öka den offentliga informationen om samhällets problem och utveckling. Att samhällsförhållandena kan undersökas och att resultaten kan bli offentligt kända och spridda — det är av central betydelse för den allmänna politiska diskussionen. Offentlighetsprincipen vinner därpå. Initiativen nedifrån i det politiska och administrativa systemet kan stimuleras. På länsstyrelserna är det tyvärr så, att dataproduktionen ensidigt byggts upp för att passa skattemyndigheternas behov. Samhällsplaneringen och dess databehov har inte spelat någon egentlig roll för utformningen. Detta är en allvarlig brist.

ADB inom folkbok Jag tror att det finns mycket litet kunskap i riksdag och regering om = föringsoch vad detta undanskjutande av det samhällsvetenskapliga databehovet har — beskattningsområinneburit. Bristande utnyttjande av datacentralerna gör att statistikarbete — det fått ske för hand, vilket är uppenbart orationellt. Det innebär att viktiga upplysningar inte kommit fram, vilket fått negativ effekt både för planeringsarbetet och för den offentliga diskussionen. Vi har t.ex. en dålig sysselsättningsstatistik här i landet. Vi har folkräkning bara vart femte år. Och folkräkningsresultaten publiceras först ett par år efter räkningen. Vi har AKU-statistiken, som bygger på urvalsundersökningar och som är nästan värdelös i sina länssiffror på grund av slumpfelen. Det finns ingen som helst klar bild av vad som händer med arbetskraften och sysselsättningen på länsnivå, inga taktiska data, genom vilka man kan följa utvecklingen. Men genom skattedata kan man kvartalsvis följa den och få exakta och pålitliga data — förutsatt att man gör vissa programmeringsarbeten av engångskaraktär. Att sådana här och liknande möjligheter inte utnyttjats i högre grad sammanhänger enligt min uppfattning med den trånga och egoistiska inställning som har gjort datainformationen till något av ett monopol för skattemyndigheterna. Herr talman! Det är också uppenbart att en användning av skattedata för samhällsplaneringsändamål förutsätter en viss regional självständighet på dataområdet. En förvaltning måste kunna ta initiativ efter de utredningsbehov som betingas av den regionala situationen. Skall man lita till välvilja från någon central databank, försvinner denna möjlighet. Dessutom får man svårigheter med kontakterna. Utredning av ett regionalt problem måste kunna försiggå på det regionala planet. Källmaterialet måste finnas där. Kontorspersonalen, på vars arbete så mycket beror, måste ha kontakt med källan och möjlighet att fortlöpande resonera med utredningsledningen om materialet. Kort sagt: Vill man ha en initiativrik förvaltning, en förvaltning som är rationell och obyråkratisk — då skall man inte gå över en viss gräns när det gäller centralisering av datainformationen. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets. Men det är vår förhoppning att utskottets påpekanden rörande samhällsplaneringens legitima roll i sammanhanget skall leda till ett bättre sakernas tillstånd. För samhällsplaneringsarbetet liksom för länsbefolkningens och kommunernas möjlighet att få en information och ett utredningsarbete, som gagnar den öppna offentliga debatten, är detta av stor betydelse. Alltför mycket har samhällsinformationen fått stå tillbaka för skattemyndigheternas intressen ute på länsförvaltningarna. Det är tid att få till stånd 157 en förändring — både i demokratins och i rationalitetens intresse.

Herr talman! Först vill jag bara säga att mycket av det som herr Claeson uttalade förstår jag mig över huvud taget inte på. Man skall komma ihåg en sak — och det är väl det väsentliga — att nästan samtliga de uppgifter som vi nu diskuterar inom själva skatteområdet är sekretessbelagda och skall användas av taxeringsmyndigheterna, inte av några andra. Det tror jag är en grundprincip som vi verkligen skall hålla fast vid. Herr talman! Jag skall kort, även om mycket har sagts i denna debatt, försöka slå fast några principiella ståndpunkter i detta sammanhang. Det är mycket viktigt vad vi väljer för system på det här området, eftersom detta system sedan säkerligen kommer att vara i funktion under 10, 15 eller kanske 20 år. Vi kan näppeligen vända om med ett lappkast, om vi skulle bli missnöjda om t.ex. tre, fyra eller fem år. Utskottet säger i betänkandet uttryckligen att skillnaderna, både tekniskt och ekonomiskt, mellan de registeralternativ som riksskatteverket har utrett är små. Utskottet gör även ett allmänt uttalande, som i stort sett är ett uttryck för en förhoppning om att man skall kunna komma överens, oavsett vilket system som man väljer. Vidare vet vi att RS utredningen mycket klart och enstämmigt uttalar — och det gör även representanter för riksskatteverket när man frågar dem — att nuvarande regionala struktur fungerar utomordentligt bra och har gjort det hela tiden. Det sägs vidare uttryckligen av riksskatteverket att samtliga presenterade systemalternativ, som alltså finns med i RS-utredningen, ger god lönsamhet. Därför, herr talman, menar jag att vi egentligen uppenbarligen talar om marginella tekniska och ekonomiska skillnader. Det är då, menar jag - utöver de konkreta invändningar mot det av utskottsmajoriteten förordade systemet som bl.a. herrar Lundgren i Kristianstad och Sundkvist anfört — ytterst en principfråga vad vi skall ta för ställning i dag. Skall vi gå vidare på en väg ledande till flera centraliserade ADB-system eller sträva mot en mer decentraliserad ordning? Jag vill framhålla att vi under de gångna fem-tio åren, när vi i samhället successivt har vant oss vid och installerat datoranläggningar och datorsystem inom myndighetsvärlden, i mycket har levt i något slags övertro på dessa centrala system. Vi har byggt ut en rad centraliserade system. Jag skall bara ta ett exempel, nämligen riksförsäkringsverkets stora anläggning i Sundsvall, RAFA-registret, där vi har kunnat bevittna en rad problem av både teknisk och ekonomisk natur under den tid systemet har varit i gång. Vi har så sent som i vår här i kammaren diskuterat de äkta kostnader som RAFA-systemet har lett till och som väl ingen hade räknat med från början. I detta system, herr talman, vill man nu göra komplexiteten ännu större. Utöver pensioner, sjukförsäkringar och barnbidrag finns det, såvitt jag förstår, planer på att bidragsförskott, värnpliktsbidrag, studiemedel osv. skall integreras med detta system. Det är alldeles uppenbart att den utvecklingen medför problem, vilket bl.a. herr Sundkvist och herr Lundgren i Kristianstad redan har varit inne på. Nr 96 Samtidigt vet vi att den rent tekniska utvecklingen har givit en situation Torsdagen den där maskinvaran har blivit billigare, medan systemvaran, dvs. mjukvaran, 29 maj 1975 har blivit allt dyrare. Jag menar, herr talman, att man borde stanna upp och tänka efter: Är satsningen på breda, centrala register vettig? Skall Nytt system för vi låsa oss för 10-15 år framåt? En senare övergång till ett regionaliserat ADB inom folkboksystem torde i praktiken vara omöjlig, framför allt av ekonomiska skäl. = föringsoch Jag finner det inte övertygande bevisat — och jag har verkligen studerat — beskattningsområ RS-utredningen — vari ens de tekniska fördelarna skulle ligga med det — det centraliserade systemet. 90 96 av de enskilda uppgifterna i skattesammanhang stannar kvar inom regionen. Uppgifterna skulle med det föreslagna systemet sändas per post fram och tillbaka, företrädesvis i form av magnetband. Framför allt är hela frågan om registeransvarigheten problematisk, och den tar utskottet inte upp med ett ord. Så finns de konkreta problem som berörs i reservationen, i första hand integritetsfrågan. Den löser man inte, herr Hörberg, bara genom att man skriver hårt och kraftfullt i utskottsbetänkandet. Man måste ju från början vara på det klara med att den kan lösas minst lika tillfredsställande i vårt system som i de förordade systemen. Här vill jag återigen hänvisa till datainspektionens yttrande — ett yttrande som trots allt kommer från den myndighet som i första hand har att beakta just integritetsaspekten. Vad sedan beredskapsfrågorna beträffar har riksskatteverket entydigt sagt att just där är ett regionaliserat system att föredra. Funktionssäkerheten har herr Lundgren i Kristianstad redan varit inne på. Läget är ett annat efter tillkomsten av datalagen och datainspektionen, säger herr Hörberg. Märk då att datainspektionens styrelse — och där har vi haft majoritet hela tiden — konsekvent har arbetat för att minimera antalet centrala befolkningsregister och hela tiden strävat efter att decentralisera. Det har vi gjort av beredskapsskäl och av funktionsskäl, för detta är också en del av hela integritetsfrågan. Sammanfattningsvis, herr talman: Jag tycker att det vore en olycklig utveckling, om vi i dag beslutade oss för att acceptera det system som föreslås i propositionen och som utskottsmajoriteten tillstyrker. Rent principiellt borde vi förorda en decentralisering, även om den skulle kosta ett antal miljoner kronor mer per år. Integriteten bör få kosta de slantarna. Lönsamheten är, som jag redan har påpekat, god i bägge alternativen. Det som jag tycker är tråkigt i sammanhanget är, till sist, att folkpartiet uppenbarligen har hoppat av från sin traditionella vakthållning kring den personliga integriteten. Jag hoppas verkligen att detta är ett enstaka olycksfall i arbetet och att folkpartiet i övrigt skall fortsätta att slå vakt om den personliga integriteten, eftersom den frågan är så viktig i den utveckling vi nu befinner oss i.
Herr talman! Jag börjar från slutet: Herr Wijkman uttryckte en för 159 hoppning om att folkpartiet skulle fortsätta sin vakthållning kring den personliga integriteten. Jag tycker knappast att jag skulle behöva säga att det är självklart. Det anförande jag höll nyss handlade inte om någonting annat än vad folkpartiet har gjort, gör och kommer att göra för att garantera den personliga integriteten. Vidare sade herr Wijkman att han var emot ”breda, centrala register”. Det är ju inte alls fråga om sådana breda centrala register, utan det är fråga om länsstyrelserna skall ha de innehållsrika registren hos sig. Vad utskottets majoritet förordar är ett internt register för beskattningsuträkning, skattekontroll och skatteadministration. Herr Wijkman var kort inne på registeransvarigheten. Jag vet inte hur han har läst betänkandet, men utskottet har starkt understrukit att registeransvaret i datalagens mening skall ligga hos länsstyrelserna. Sedan sade herr Wijkman något som jag tycker är riktigt, nämligen att man löser integritetsfrågan lika bra med ett regionalt register. Jag anser också att man löser den lika bra med ett regionalt register — eller ett central regionala eller upplagda på något annat sätt har ingen betydelse för integritetsskyddet. Datainspektionens uttalande på sin tid gjordes ju innan departementschefen hade anpassat sig efter remissyttrandena. Datainspektionen tillstyrkte faktiskt ett centralt uppdateringsregister. Herr talman! Reservanterna har inte mycket att säga i sin reservation. Jag förstår dem, eftersom de krav som majoriteten har ställt i betänkandet är så starka att det inte är mycket kvar att reservera sig för. Det står i en mening om integritetsskyddet att motionsyrkandena i första hand grundar sig på den uppfattningen att regionala system är bättre ägnade att tillgodose integritetsskyddet än centrala. Jag tycker att skatteutskottets majoritet visar att den uppfattningen har mycket svagt underlag.
Herr talman! Orsaken till vad jag framhöll — och som herr Wijkman sade sig inte förstå — är just skillnaden mellan olika system för beskattning och folkbokföring. Jag vill ytterligare understryka vad jag tidigare sade. För oss är det angeläget att framhålla att f. n. är det behov som tillåts dominera datapolitiken skatteadministrativt. Planeringsdata är styvmoderligt behandlade. Det visar sig dels i att åtskilliga samhällspolitiska sammanhang inte klarläggs i den regionala politiken, dels i att planeringen blir tekniskt irrationell. Som jag nämnde tidigare är det exempelvis massor av data som behandlas för hand. Samhällsdata är i princip lika viktiga som skattedata. Det är viktigt att man garanterar god och rationell tillgång på samhällsdata. Om skatteadministrativa hänsyn får styra datapolitiken, kan samhällsdata komma i kläm. Jag anförde exempel på det i mitt inlägg, när jag talade om att skattedata möjliggör den bästa fortlöpande syssselsättningsstatistik som står att få men inte utnyttjas systematiskt till följd av att data läggs Nr 96 upp och administreras med ensidig hänsyn till skatteadministrativa skäl. Torsdagen den : 29 maj 1975
Herr talman! Till herr Claeson vill jag säga att det finns flera andra — Nytt system för metoder att bedöma sysselsättningsläget. Vi har arbetskraftsundersök ADB inom folkbokningarna som ett första instrument, och vi har naturligtvis den löpande = föringsoch statistiken från försäkringskassorna. Jag vet inte varför vi skall blanda — beskattningsområihop skatteuppgifterna och den information vi får i de registren med = det detta. Jag tror att vi löser det problemet på ett bättre sätt i annan ordning, och jag tror också att vi skall särskilja de olika registren. Jag har aldrig, herr Hörberg sagt att ett central/regionalt eller regionalt system har ungefär samma betydelse ur integritetssynpunkt — det är herr Hörberg som påstår detta. Jag uttalar mig inte så enkelt att jag säger att det beror på hur man konstruerar systemet, utan jag har efter moget övervägande kommit fram till att ett regionaliserat system, oavsett om det rör beskattningsområdet eller andra områden, är att föredra. Herr Hörberg anser att reservationen skulle vara torftig. Jag tycker att den innehåller en väldig massa läsning — herr Hörberg bör läsa den noga. Den behandlar detta med funktionssäkerhet och beredskapsskäl, för att ta två exempel. Och om inte herr Hörberg har begripit att det här har med integritetsfrågor att göra, så tycker jag han skall läsa datalagen, för där får man klart för sig detta i förarbetena. Det är ju ytterst en fråga om integritet, nämligen hur systemet fungerar tekniskt och ekonomiskt, inte bara i ett perfekt läge som det vi har i dag ur demokratisk synvinkel utan även i andra situationer. Herr Hörberg framhåller att datainspektionen uttalade sig för ett centralt uppdateringsregister. Ja, just det — ett centralt uppdateringsregister, ett referensregister, där vi hade fyra fem variabler: namn, personnummer, adress, kön och eventuellt någon variabel till. Det hade vi så att säga för att hålla ordning på befolkningen — man skall veta var den är mantalsskriven osv. —- men det var aldrig fråga om den bredd som det är fråga om i skatteregistren. Det är just för att undvika den här typen av uppväxande svampar av centrala system som datainspektionen har gått på linjen centralt referensregister och så långt möjligt i övrigt en decentralisering. Slutligen säger herr Hörberg att folkpartiet har gjort, gör och kommer att göra mycket för att slå vakt om integriteten. Jag håller med om att ni har gjort mycket och jag hoppas att ni kommer att göra mycket, men ni gör inte mycket, i alla fall inte just i kväll.
Herr talman! Vi står här och ger varandra rekommendationer. Herr Wijkman tycker att jag borde läsa reservationen. Jag har givetvis gjort det. Och jag kan i min tur rekommendera herr Wijkman att läsa majoritetsuttalandet i betänkandet, eftersom herr Wijkman säger att vi i 161 kväll inte gör nägonting för den personliga integriteten. Herr Wijkman bör då ta och läsa betänkandet en gång till. Jag kan hänvisa till mitt första anförande, där jag inte ägnade mig åt något annat än integritetsfrågan, därför att jag anser den vara så väsentlig. Jag tog inte upp frågan om systemens tillförlitlighet och funktion, eftersom det system som riksskatteverket och statskontoret gemensamt föreslår är ett beprövat system. Det finns en mängd företag i näringslivet som med framgång har använt ett ungefär likartat system de senaste åren, och jag har själv varit med om att utarbeta ett sådant. Beredskapssynpunkterna har också beaktats i dessa system tidigare. Man har förseglade reservregister som garanti. Och när det gäller beredskapen kan det vara intressant att nämna att t.o.m. försvarets inkallelser till mobilisering i stort är upplagda enligt samma tankegångar med tre dataanläggningar. Nu är det så att vi skall kombinera ett bibehållet integritetsskydd för medborgarna med den effektivare skattekontroll och övervakning som vi fattade beslut om före middagsrasten. Det är den lösning som är bäst i detta hänseende som vi förordar. Man kan få en rättvis skatteberäkning, en rättvis skattekontroll över hela landet mellan olika län med en sådan här registeruppläggning. Det tror jag att herr Wijkman och jag är överens om. Man kan, som herr Wijkman sade i sitt första anförande enligt mina anteckningar, lösa integritetsfrågan lika tillfredsställande i ett regionalt register som i ett centralt. Jag anser det vara riktigt, och det kräver skatteutskottet. Genom att vi har datainspektionen med i systemuppläggningsarbetet anser jag att vi får den riksdagskontroll i fortsättningen som vi kan önska oss.
Herr talman! Det framstår som föga meningsfullt att vi försöker slå varandra i huvudet med olika sidor i utskottsbetänkandet. Jag vill bara säga som sista ord till herr Hörberg: Man har inte löst integritetsproblemen bara därför att man uttryckligen talar om dem och kraftfullt uttalar sig för ett integritetsskydd i utskottsbetänkandet. Det gäller också att välja ett system som är anpassat för detta. Därvidlag vidhåller jag att det av herr Hörberg förordade systemet är sämre, och jag ansluter mig i det avseendet till de tankegångar som fru Anér så målande givit uttryck för i sin motion med anledning av propositionen.